Herr talman! Vad beträffar det sista som finansministern sade om Stålverk 80 är det egentligen mycket anmärkningsvärt att han avböjer att ta upp en diskussion om stålverket. Det måste innebära att kravet på att ett bättre beslutsunderlag omedelbart läggs på kammarens bord blir allt starkare. Den diskussion som kammarens ledamöter i dag bevittnar utanför kammaren kan ju inte undgå att påverka den diskussion som förs här, i synnerhet som Stålverk 80 i hög grad berör dispositionerna av våra kapitalresurser. Sedan polemiserade finansministern mot vad jag tidigare sade, att man inte skall överdriva betydelsen av ett bytesbalansunderskott som vi har tvingats notera i vår ekonomi under senare år. Finansministern hänvisade där till den belastning som vissa andra nationer har råkat ut för. Det var väl ett missöde att finansministern då kom att karakterisera regeringarna i Västtyskland och England som borgerliga, men om man ser på den engelska regeringen framstår det väl ganska klart att den har ett väsentligt annat utgångsläge i ekonomin och när det gäller exportindustrins förutsättningar än vi har här i Sverige. Och mot bakgrund av den svenska exportindustrins förutsättningar menar jag att man bör kunna kosta på sig det omdömet att inte överdriva underskottets betydelse och känna sig handlingsförlamad av det, sett från sysselsättningssynpunkt. Man skall också redovisa kostnaderna för en höjd sysselsättning, sade finansministern, men där är det väl en näraliggande slutsats att en för låg sysselsättning kräver större resurser och ger mindre intäkter och därmed också nödvändiggör högre skatter. I och för sig är alltså en hög sysselsättning det bästa botemedlet, den bästa spärren, mot ett alltför högt skattetryck. Jag skulle vilja påpeka att det är socialdemokratin som har startat den här debatten genom att lansera begreppet ”arbete åt alla”, vilket i och för sig är en ganska utmanande och uppfordrande målsättning. Jag vill veta — och det vill säkert hela svenska folket — vad socialdemokratin menar med ”arbete åt alla”. I utredningen Välfärd och arbete åt alla, som gjordes av en kommitté i LO och SAP, anger man att 300 000 å 400 000 nya arbeten skulle ge arbete åt alla.

Herr talman! Apropå Stålverk 80 säger herr Sträng att man skall veta vad man talar om innan man är färdig med omdömen. Men det är väl någonting som herr Sträng borde säga till industriministern i stället! Herr Sträng hävdar att vi inte skall säga någonting därför att vi inte vet ett dugg om hur det kommer att bli med Stålverk 80. Men det är ju det som är poängen. Som regeringen uppträder vet man inte ett dugg om hur det kommer att bli. Man undrar om herr Sträng själv vet vad det kommer att stå i propositionen. Finansministern började med att säga att han mottar så mycket vänliga omdömen från utlandets finansministrar. Är det för den svenska inflationen under föregående år som herr Sträng får så mycket beröm? Eller är det för att man tycker att det är ett så utmärkt skattesystem vi håller oss med här i landet? Eller är det för den utpräglade arbetslöshet som rådde här i landet 1971-1973? Vi hade då mycket högre arbetslöshet än man hade i de flesta andra länder. Eller är det för att herr Sträng och riksbankschefen driver på så att vi i Sverige lånar så mycket från utlandet som herr Sträng får detta beröm? Vad beträffar utländska lån så har inte oppositionen krävt att vi här i landet skall föra en sådan ekonomisk politik att våra kostnader stiger så mycket att vi förlorar marknadsandelar i utlandet och därigenom får ett mycket större underskott i betalningsbalansen än vi rimligen borde ha. Det är ingen från oppositionen som har förordat att man skall föra Nr 78 en sådan politik, som ju har lett till så mycket större upplåningsbehov. Onsdagen den Jag har dessutom inte sagt att vi under de här åren skulle ha lånat 10 mars 1976 i utlandet en summa som motsvarar 10 000 kronor per huvud här i landet, utan 10 000-kronor per familj, men redan det är för mycket. Jag upprepar — Finansdebatt att hela den välståndsstegring som under föregående år inträffade här i landet betalades med hjälp av ökad skuldsättning i utlandet. Moderaterna stod utanför Hagaöverenskommelsen, påpekade herr Sträng. Han tog det som ett uttryck för trätlystnad och arrogans och framhöll att man i nationens intresse måste samarbeta. Men bara några ögonblick efteråt sade herr Sträng med en vidlyftig gest att han tagit för vana att mycket litet lyssna på vad oppositionen säger. Jag tycker det verkar vara motsatsen till vad herr Sträng ville ha till statsmannaskap när det gällde Hagaöverläggningarna. Vi ställde oss utanför denna överenskommelse därför att vi inte litade på att regeringen verkligen skulle framlägga ett förslag till nytt skattesystem. Jag ber alla här observera att herr Sträng, ehuru han talade i mer än en timme, inte hade någonting att säga om hur han ville ha det nya skattesystemet. Han talade litet grand om den moderata politiken, och det är i och för sig bra, även om han hade missuppfattat en del av vad jag sade. Påståendena om överbud och en del annat som herr Sträng återkom till behandlade jag i mitt inledande inlägg. Men observera att herr Sträng inte hade ett ord att säga om det nya skattesystem som vi väntar på här i landet.

Herr talman! Många beskäftiga har sprungit fram med synpunkter på Stålverk 80 de senaste dagarna, sade finansminister Sträng. Vilka har varit beskäftiga i samband med Stålverk 80? Så irriterad som herr Sträng blev av min fråga om hur det blir med sysselsättningen i Norrbotten kan bara den vara som har tranpats på en mycket öm tå. Det enda jag har frågat är: Är det sant att sysselsättningen blir densamma i Norrbotten trots att Stålverk 80 nu skall bantas till hälften? Kan herr Sträng verkligen inte svara på det? Andra regeringsledamöter lovar ju i tidningarna i dag oförändrad sysselsättning. Herr Sträng satte sig verkligen på sina höga hästar i fråga om Stålverk 80. Herr Wirtén och andra som ställer frågor vet ingenting, förklarade han myndigt. Nej, vi vet bara vad som står i tidningarna och det är tillräckligt för att göra oss oroade. Och inte bara oss. Lyssna t.ex. på vad representanter för facket har sagt i Luleå eller vad en hel del socialdemokratiska tidningar har sagt! Och vad vet egentligen regeringen? Här verkar det som om regeringen först under de allra senaste dagarna har fått något som helst grepp om utvecklingen. Men det är just denna osäkerhet som bör skingras. Därför måste full redovisning lämnas, och därför måste vi här i riksdagen få en chans att göra en verklig granskning av projektet och tillsätta 7n den expertgrupp som jag flera gånger har talat om. Just detta att informationen är otillräcklig har jag tagit upp och ingenting annat, herr finansminister.

Herr talman! Herr Sträng tillhåller alltid andra debattörer att inte vara så bestämda i sina uttalanden. Jag vill till det bara säga att om herr Sträng är känd för något, så inte är det för motsatsen. Därmed nog sagt om detta. Sedan vill jag gärna ge finansministern en eloge för hans eleganta avsågning av de borgerliga partiernas tal om smygsocialisering. Jag är helt överens med herr Sträng i hans omdöme att det förekommer varken smygsocialisering eller öppen socialisering i det här landet, detta trots att vi har haft socialdemokratisk regering i över 40 år. Däremot vill numera både stora och små företag gärna sitta i statens knä. Först var det jordbrukarna, och de har med tiden blivit rätt statsreglerade. Men nu vill också industrin ha samma förmånliga ställning och få sina vinster garanterade av staten. Herr Bohmans och andras förkunnelse om att staten bör begränsa sig till att vara städpersonal är ju inte allvarligt menad. Min kritik av de kapitalistiska ekonomierna var riktig när det gäller utlandet, säger herr Sträng, men stämmer inte när det gäller den egna nationen. Ja, det här är en punkt där jag tycker att finansministern är alltför självsäker. Hur är det egentligen med de långsiktiga tendenserna i den ekonomiska utvecklingen i Sverige? Vi har en minskad ökningstakt i produktionen, i bruttonationalprodukten. Vi har en ökad takt i inflationsutvecklingen. Vi har en tendens till ökning av arbetslösheten under de senaste femårsperioderna både om man räknar den öppna och den totala arbetslösheten. Vi har minskad tillväxttakt i konsumtionen, också i den statliga konsumtionen. Arbetarna utsätts fortfarande för en hård arbetsmiljö. Hetsen och pressen i arbetet har ökat för många grupper. Kom ihåg de utredningar som LO och fackförbunden har gjort! Därför anser jag, som jag förut har framfört, att kravet på en femte semestervecka är ett jämlikhetskrav som det är nödvändigt att omedelbart uppfylla.

Vad menar socialdemokratin med ”arbete åt alla”? Uttrycket kan ju inte missförstås. Det betyder att alla som är tillgängliga och vill arbeta skall ha chansen därtill. Hur många som måste beredas arbete kan man aldrig på förhand fixera i exakta matematiska termer. Man får följa utvecklingen och bereda arbete åt alla som är tillgängliga och vill ha arbete. Vi ställdes i regeringen häromdagen inför en litet konfunderande his toria. Jag hoppas att den saken skall kunna rättas till, men det visar att sådant här tarvar litet tid. Vad jag åsyftar är att vi inte lyckats besätta de 2800 praktikantplatserna som vi inrättat inom de statliga verken. Vi måste nu göra extra ansträngningar via alla våra arbetsförmedlingar för att kunna besätta de erbjudna platserna. Det kommer självfallet att lyckas, men detta är ändå ett uttryck för att den praktiska verkligheten inte inrättar sig efter schabloner som slängs ut från talarstolar. Vi vill ha arbete åt alla, och vi kommer att bereda alla arbete precis i den takt vederbörande säger sig stå till arbetsmarknadens förfogande. Det är den praktiska framgångsvägen. Till herr Burenstam Linder vill jag säga att det kommer en proposition om Stålverk 80. Jag vill inte fixera dagen — det får herr Burenstam Linder fråga industriministern om — men inom de närmaste veckorna skall propositionen framläggas. Det tarvas vissa formella beslut innan vi sätter oss ned och skriver den. Bl. a. har Statsföretag, som ju är moderföretag för Norrbottens Järnverk och därmed också för det avsnitt av verksamheten där uppe som Stålverk 80 utgör, ännu inte haft möjligheter att presentera sina riktlinjer för framtiden. Man kommer att ha de möjligheterna inom ett par dagar och då är den stenen rullad ur vägen. Herr Burenstam Linder kan alltså vara alldeles övertygad om att det kommer en proposition om Stålverk 80. Stålverk 80 finns i sinnevärlden i dag och kommer att finnas där framöver. Människorna uppe i Norrbotten skall inte behöva bli besvikna. Vad är motivet för att utlandet gillar vår politik? frågade herr Burenstam Linder. Det var tydligen ett erkännande av att utlandet har en viss respekt för den politik som vi för här hemma. Herr Burenstam Linder radar därefter upp en massa negativa faktorer och frågar om detta är anledningen till att utlandet gillar vår politik. Herr Burenstam Linder, som ju är en språkkunnig och rörlig man, får väl åka ut och fråga i dessa länder: Vad i herrans namn är anledningen till att ni gillar den politik som förs hemma i Sverige? Jag kan ju inte svara på den frågan, för det skulle ju verka som självberöm. Som alla vet är jag väldigt allergisk mot det. Sträng talade inte om skatten, sade herr Burenstam Linder. Det är alldeles riktigt. Skall det också föras en skattedebatt i den här ekonomiska debatten, måste jag be herr talmannen om en timme till. Att vi i dag inte är färdiga med det nya skattesystemet har bekantgjorts vid så många tillfällen och i så många omgångar att jag här inte behöver understryka det ytterligare. Det är ju därför vi har hela utredningsarbetet i gång, och det måste få ta den tid som är nödvändig. När vi diskuterat Stålverk 80 — jag vänder mig nu till herr Wirtén — har vi sagt att när det blivit utbyggt, så skall det ge ny sysselsättning till 2300 eller 2 500 personer. I den offentliga debatten under senare dagar har det rört sig om högre siffror. Varifrån de har kommit vet jag inte. De siffror jag nämnde kan verifieras från regeringens tillkännagivande. Vi räknar med att den målsättningen och den prognosen skall kunna hålla även i detta nya perspektiv. Vi har en tendens, tyckte herr Hermansson, att gå baklänges i fråga om bruttonationalproduktens utveckling, innebärande större risker för sysselsättningen och måhända större risker i den internationella konkurrensen där vi måste hävda oss. Jag kan ge honom rätt så långt att jag säger att framtiden inte ger något intryck av att vi kan slå oss till ro, rulla tummarna och tro att allting går av sig självt. Vi får vara inställda på att framtiden kommer att kräva mer och mer av nationen och dess inbyggare. Det utesluter emellertid inte att vi ändå kan fortsätta med en reformverksamhet. I vilken takt den reformverksamheten skall sättas in — bl.a. en femveckorssemester — får bedömas mot bakgrund av andra konkurrerande önskemål såsom lönehöjningar eller andra reformer på socialpolitikens område. Nu är vi inte färdiga med den avvägningen, och därför tycker jag att det är för tidigt att i dag avge deklarationer på den punkten.

Herr talman! Jag fick ett svar av finansministern på min fråga. Enligt hans beskrivning skall valmanifestets ”Arbete åt alla” innebära att alla skall ha arbete i den takt de vill. Vi anser att det är att ta alldeles för lätt på problemet. När det gäller sysselsättningen måste vi ändå ha en planering. Det är motivet för vårt nya näringspolitiska handlingsprogram. Om man hänger sig åt stundens improvisationer och arbetsmarknadens temporära krav, är risken att man gör dåliga improvisationer, att det blir nya Stålverk 80 och att man inte har den kontinuitet i de sysselsättningspolitiska insatserna som man måste ha för att de skall få effekt. Egentligen är socialdemokratins varubeteckning ”Arbete åt alla” en felaktig varudeklaration. Det skulle vara ”Arbete åt vissa”. Man är onekligen inte beredd att nu gå ut och offerera likartade sysselsättningsmöjligheter över hela landet. Det har finansministern här erkänt. Det är ganska intressant att man nu är på flykt bort från målsättningen för LO-SAP:s näringspolitiska grupp 1974. Målsättningen angavs då till 400 000 nya jobb. Man håller också på att svika sina SSU-are, som enligt SSU-ordföranden har samma krav. Jag kan förstå honom. Skall man garantera sysselsättningen för ungdomar, måste man även jämna ut sysselsättningen regionalt. Då är målsättningen 400 000 nya jobb inget orealistiskt utan tvärtom en nödvändighet för att skapa trygghet i sysselsättningen. Sedan tog finansministern i ett tidigare inlägg upp den populära vanföreställningen om 400 000 nya jobb utan energi. Det är generande att behöva påminna finansministern om hur orimlig en sådan debatt i själva verket är. Finansministern är ändå en praktikens man. Men om han argumenterar så, kan man få det intrycket att han har släppt kontakten med verkligheten. Hur mycket energi kräver nyanställningar i kanslihuset eller förbättringar i vården av de långtidssjuka etc.? Det är en orimlig debatt och den är generande i sin enkelhet. Vår linje är kort uttryckt: Samma rätt till arbete oavsett bostadsort.

Herr talman! Det är kanske så, herr Sträng, att ungdomen vill ha fullvärdigt arbete, inte praktikplatser utlovade undei en kortare tid. Det är ett uppslag, om herr Sträng letar efter en förklaring till att det varit svårt att hitta kandidater till praktikplatserna. Sedan vill jag säga att vi är motståndare till att man skall smygsocialisera genom att tillföra fjärde AP-fonden mer och mer pengar. Det står alldeles klart i socialdemokraternas reservation att det är för att utsträcka statens ägarinflytande som man vill ge fonden ytterligare 500 miljoner. Sedan försöker man göra det litet smakligare genom att motivera det med att det behövs mera riskvilligt kapital i de stora företagen. Men det förändrar ingenting, för det finns betydligt bättre vägar, som inte leder till smygsocialisering, om man är intresserad av att öka tillgången på riskvilligt kapital i näringslivet. Att vi har aktualiserat frågan om Stålverk 80 i denna debatt beror inte minst på att vi i det sammanhanget har fått klart belägg för hur liten garanti det finns för en fast grund och stabilitet på det näringspolitiska området, när staten får alltmer att säga till om. Nu får vi höra att det skall komma en proposition om några veckor, men uppenbarligen har herr Sträng ännu inte hört någon föredragning från Statsföretag om hur man där har tänkt sig det hela. Ändå skall det som sagt komma en proposition om några veckor — det är väldigt vad det går undan i svängarna! Kommer ni att vara säkra på att den proposition ni då lägger fram verkligen blir den fasta grund som människorna i Luleå och övriga Norrbotten och landet i övrigt kan ha att lita till? Vi fick belägg för i herr Strängs anförande att någon idé om hur det nya skattesystemet skall utformas har man inte. Herr Sträng sade heller inte någonting om hur man tänker sig ett nytt provisorium. Har herr Sträng verkligen ingen uppfattning om hur provisoriet skall se ut? Det här är ju ändå en debatt om ekonomisk politik, och inte kan väl finansministern göra gällande att skatterna inte kommer in i den ekonomiska politiken? Inte heller fick vi höra någonting om vad finansministern egentligen vill göra för att hålla tillbaka prisstegringarna. Vi fick höra att herr Sträng räknar med att det skall nog bli litet lugnare i år. Priserna skall inte stiga med mer än 8 96. Men herr Sträng sade precis samma sak i finansdebatten förra året. Priserna skulle stiga under 1975 med bara 7 å 8 26, men det blev 11 26. Det behövs också en politik mot prisstegringar. Herr Sträng har inte givit oss någon inblick i vad han vill göra på den punkten.

Herr talman! Jag har frågat finansministern hur man kan lova samma sysselsättning vid Stålverk 80 trots att man nu i stort sett halverat pla nerna. Jag har också fått ett svar och tackar för det. Nu har jag i dag i en stor dagstidning iakttagit att både statsministern och industriministern vid en intervju har lovat oförändrad sysselsättning. Det skulle enligt planerna innebära totalt 8 000 anställda vid NJA och stålverket. Det beslutet uppges regeringen redan ha fattat, och stålverkets bidrag skulle vara totalt 3 700. Finansministern säger emellertid att vad regeringen lovat är 2 300 — eller möjligen 2 500, som jag också har sett någon uppgift om. Får jag därför be finansministern om en precisering av dessa uppgifter — om det, som regeringen nu ser det, sammantaget blir 8 000 totalt eller 6 600, som det skulle bli enligt det lägre alternativet. Sedan vill jag, herr talman, anknyta till de bedömningar som finansministern gjorde av konjunkturen framöver. Jag skall gärna tillstå att det har fallit mig i minnet en dikt som Fröding skrev om Lars i Kuja: Och fast han knappt äger skjortan kvar, tror Lars i Kuja på bättre da'r. Det är bra med optimism men bättre med realism. Förhoppningarna om att den internationella konjunkturen skall dra i gång den svenska ekonomin har fog för sig, men det kommer uppenbarligen att dröja. Mycket talar för att ljuset kommer först med år 1977. Stora lagerinvesteringar under tidigare skede och lågt utnyttjande av industrins kapacitet utgör effektiva bromsar. Finansministern räknar exempelvis med en exportökning på 6,5 96 under 1976. Många tror att det snarare blir bara 4 96. När det gäller investeringarna har finansministern förvisso inte redovisat något krafttag under 1976. Finansministern tror att det blir en ökning på 0,7 96. Då får jag erinra om att konjunkturinstitutets bedömningar ligger på en minskning med 1 96. Vare sig man accepterar den ena eller den andra bedömningen, ligger det långt ifrån den ökning på 5-6 procents tillväxt i investeringarna, som långtidsutredningen kräver för att balans skall nås 1980. Det är inte så underligt att vi mot bakgrund av detta kräver bättre stimulanser för att få i gång investeringarna omedelbart. Om man väntar kommer uppgången att medföra ökade kostnader. Det blir dyrare att investera, det blir högre priser, och det måste med all kraft förhindras. Bekämpning av inflationen måste vara en huvudfråga. Inflationen urholkar vår konkurrenskraft. Den leder till sociala orättvisor.

Herr talman! Tiden går så fort, sade herr Sträng. Den går ännu fortare, om man bara har tre minuter till replik. Jag fortsätter där jag slutade. Hela utvecklingen med ökad press på många lönearbetande - vare sig de står i industriarbete, byggnadsarbete, jobbar på kontor, på sjukhus eller i ett snabbköp — kräver enligt vår mening en snabb förkortning av arbetsdagen. Vi kräver en förkortning av arbetstiden till sju timmar för alla redan nästa år och menar att man därefter måste fortsätta förkortningen av arbetstiden ned till sex timmar. Herr Sträng gick relativt utförligt in på vårt program för kampen mot inflationen. Det var bra. På en del punkter gav finansministern ett visst erkännande. Jag beklagar att jag i en kort replik inte kan fortsätta diskussionen på alla punkter. Jag vill här bara ta upp frågan om priskontrollen. Vi anser inte att man kan klara det stora problem som inflationen utgör så länge kapitalismen finns kvar och storfinansen bestämmer. Det går därför inte heller att genomföra något absolut prisstopp över hela linjen. Men prisregleringar och beslut om prisstopp är ju en kampform som är riktad mot monopolen och deras försök att pressa upp priserna. Det är så vi måste se försöken att hålla tillbaka prisstegringarna också med användande av statliga åtgärder. När det gäller den fjärde AP-fonden är läget det att vårt parti inte är motståndare till att AP-fonderna används för investeringar i näringslivet, i nya företag. Men det är en gammal inställning i arbetarrörelsen att arbetarnas gemensamma medel inte skall användas för spekulation på aktiebörsen, och den vill vi hålla fast vid. Vi vill i stället ha AP investeringar för att skapa nya statsägda företag, där arbetarna har ett avgörande inflytande. Det är alltså ett led i sysselsättningspolitiken. Här har förts en debatt om centerns många bud i sysselsättningsfrågan, och vi har hört att de buden har varierat kraftigt. Det kan inte hjälpas, herr talman, att när jag hör centerns olika bud på sysselsättningspolitikens område kommer jag att tänka på en historia som jag hörde häromkvällen i trakten av Delsbo. Det var husförhör på den gamla goda tiden, och pastorn var känd för att vara mycket sträng. Det kom en sockenbo till kyrkan. Han mötte en bekant i dörren och frågade: Hur är han i dag då? — Jo, i dag är han svår. Vet du för resten hur många Guds bud det finns? — Ja, det är väl tio, sade nykomlingen. — Nej, gosse det är inte lönt du försöker. Jag bjöd tjugo och han tog inte det!
Herr talman! Jag skall ägna några ord åt herr Åsling. Jag kan skriva under på herr Hermanssons betygsättning. Det är en kraftig budgivning herr Åsling för. Herr Åsling tror sig — starkt supportrad av sitt partikansli, det utgår jag från — ha knäckt en lysande slogan till valrörelsen, som han ämnar åka omkring med för att se vad den ger. En man utrustad med så mycket gott förstånd som herr Åsling kan inte inbilla sig att man kan klara arbetsmarknadspolitiken genom att hänga upp en banderoll där det står ”400 000 jobb 1980” och sedan tro att man skulle kunna föra politiken efter detta. Jag har tidigare understrukit — jag skall inte upprepa mig — att arbetsmarknadspolitiken är ett sådant fält som man ständigt får hålla under vaksamhet och observation. Den influeras av förhållandena utifrån i rätt stor utsträckning. En industrination som Sverige har svårt att isolera sig från detta. Det gäller följaktligen att i den praktiska politiken kunna göra varierande insatser, kunna lugna ner sig, kunna öka insatserna, kunna lugna ned sig — allteftersom marknaden kräver det. Då går det inte utan vidare att gå ut med den målsättningen på ett band: 400 000 nya Det är så mycket orimligare som ni skall göra det där på så sätt att ni skall ha ungefär samma aktivitet i varje region som man har i den koncentrerade Stockholms kommun. Även om jag har all respekt för böndernas expansionsmöjligheter tror jag inte att ni kan placera en motsvarighet till lantbrukarnas administrativa central här nere i Klara — den s.k. Bondtolvan — i varje region. Jag tror inte att ni har råd med det helt enkelt. Ni kan inte heller placera Jordbrukets banks huvudkontor i varje region. Ni stöter på enorma svårigheter om ni menar att ni i varje region skall kunna skapa en aktivitet som är så hög som den i Stockholms kommun +— som är sådan på grund av Stockholms speciella struktur — och inbilla folk att de kan tro på detta. Det är ännu mycket orimligare när ni säger att ni skall göra allt det där utan att skapa den ökning av energi och kraft som ligger som grundelement i all expansion på sysselsättningens område. 270 000 nya jobb i industrin skall skaffas fram enligt programmet om 400 000 nya arbetsplatser. Jag har sagt det tidigare på skämt, och jag kan säga det här i dag: går man tillbaka till de metoder som användes i början av 1900-talet i det svenska näringslivet, kan man möjligen lösa det problemet — om man också är beredd att ta den fattigdom som var karakteristisk för 1900-talets början. Man kan naturligtvis slagtröska i stället för att använda en maskin, så att man får tröskningen gjord ute på åkern. Man kan låta traktorn stå och plocka fram den gamla Oliverplogen, och se om man snabbt kan föda upp 650 000 nya arbetshästar. Allting är naturligtvis möjligt, men vi vill inte gå tillbaka till den fattigdom som hela det mönstret i samhället innebar. Herr Åsling skulle göra sig själv och naturligtvis sitt parti en enorm tjänst om han slutade upp att fara omkring med de 400 000 jobben som något slags program. Han skulle vinna respekt bland människor som tänker sig för, och det gör ju dess bättre nästan allihop. Jag har för all del en gammal kärlek till bondeförbundet — vi har ju jobbat ihop sex eller sju år — och jag ömmar litet för herr Åsling om han nu genom dåliga rådgivare förstör hela sitt anseende. Herr Burenstam Linder menade sig ha en lösning på problemet om praktikplatserna. Jag har bara velat ta det som en liten illustration till att det tar sin tid att ordna det så att jobben passar till dem som vill ha sådana — ibland kanske de inte alls passar. Vi har i det här avlånga landet en näringsgeografisk situation som innebär vissa hinder för en omedelbar etablering av ökad sysselsättning annat än möjligen genom en mycket hård industrialisering, måhända omflyttning av folk. Den frågan har ju tidigare varit föremål för debatt här. Men så mycket kan jag säga till herr Burenstam Linder att det är regel att den som vill ha ett jobb inom statsförvaltningen får börja som praktikant. Man blir inte anställd utan vidare, och det är detta vi knyter an till när vi offererar dessa praktikantplatser, vilkas innehavare så småningom skall kunna gå in som reguljära statstjänstemän. Sedan en liten korrigering: prisstegringen var inte under fjolåret 11 96. Räknar man kalenderårsmässigt, från årets början till dess slut, kommer man fram till att den låg under 10 96. Räknar man fram medelprisstegringen under året i förhållande till närmast föregående år — och det är ju den mest brukliga beräkningen - kommmer man fram till ganska jämnt 10 96. Om jag däremot gör ett ”provskott” i dag och jämför januari 1976 med januari 1975, råkar det bli 11 96 för denna enda månad, till stor glädje för herr Burenstam Linder. Men även det har sina särskilda förklaringar, eftersom man i detta läge av året har att ta på sig vissa prisstegringar, lönegenomslag och en del annat. Skall man göra en korrekt jämförelse kan man antingen räkna på medelpristalet eller kalenderårsmässigt, och då är det dess bättre litet mindre än det tal som herr Burenstam Linder för till torgs. Till herr Wirtén vill jag säga att vi när det gäller Stålverk 80 — och det är ju det vi diskuterar och inte så mycket NJA — från regeringen har sagt att vi räknat med en sysselsättningsökning. Jag vill minnas att både siffrorna 2 300 och 2 500 har förts fram. Det nya programmet för Stålverk 80 desavuerar icke dessa prognoser. Hur utvecklingen för det gamla Norrbottens Järnverk kommer att bli är jag mera osäker på. Det blir självfallet icke någon minskning, utan allt talar för att det blir en ökning. Den totala summan -— jag vill minnas att NJA har drygt 5 000 anställda i dag — har mindre intresse i den specifika diskussionen om Stålverk 80, och där har jag givit besked. Herr Hermansson ville allra sist ta upp frågan om såväl arbetstidsförkortningen som fem veckors semester och dessutom, som också jag naturligtvis räknar med, en stadigt pågående löneförbättring för de anställda. Visst hoppas vi väl alla på detta. Det problem som vi alltid stöter emot är: När skall dessa goda åtgärder sättas in inom det utrymme som föreligger och i vilken takt skall vi ta det? Vilket skall prioriteras och vilket får man vänta med? Man kan inte bara föra fram hela önskelistan och säga: Det vill jag ha genomfört. Det vill vi i och för sig allihopa, men vi som inte tillhör herr Hermanssons interna krets måste säga oss, att vi är tvingade att se vad verkligheten ger oss för möjligheter att inordna önskemålen inom en rimligt stabil ekonomi. Med priskontrollen är det ungefär samma sak. Jag hade ju nöjet — och det var ibland ganska blandat — att under hela det senaste kriget från 1940 till 1945 sitta som ledamot av priskontrollnämnden och följa dessa frågor på nära håll. Då levde vi under en krigshushållning med alla dess speciella krav — det gör vi inte nu. Vi håller en priskontroll som vi har byggt ut och som vi har givit alla de personella resurser vi önskar, och vill man ha flera kommer man att få det. Det inträder inte prishöjningar utan att det finns rimliga motiv för dem, men det kan finnas rimliga motiv ibland.

Herr talman! Finansutskottet är enigt om att den ekonomiska politiken måste vara tämligen expansiv under det närmaste året. Stimulansåtgärder måste sättas in för att motverka den fortsatta nedgång i konjunkturen som vi tyvärr måste räkna med. Liksom tidigare märks nedgången mest på avsättningssvårigheterna för exportföretagen. Men även läget på arbetsmarknaden är kärvt. Det läget är bra vid en internationell jämförelse, men vi måste karakterisera det som kärvt ändå. Det är värt att notera — och att notera det positivt — att företagen verkligen försökt och försöker att behålla sin arbetskraft, att de inte permitterar eller avskedar sina anställda. Men trots denna fina inställning kommer varslen om uppsägningar nu betydligt tätare än tidigare. Dessutom kvarstår den redan tidigare höga ungdomsarbetslösheten och svårigheterna för kvinnor som söker sig ut på arbetsmarknaden att få arbete. Någon verklig förbättring är inte att vänta förrän exporten på nytt skjuter fart. Underskottet i utrikesaffärerna och riskerna för ytterligare stora prisstegringar gör att det inte kan bli fråga om att stimulera den privata konsumtionen. Stimulansåtgärderna måste i stället ta sikte på att främja investeringarna. En sådan politik stämmer också väl överens med vad som behöver göras för att lösa några av de angelägnaste långsiktiga uppgifterna: att skapa arbete åt alla, att uppnå regional balans, att få bort underskottet i utrikesaffärerna samt att få ett bättre grepp om inflationen. Jag skulle gärna vilja tillägga, att framgången i detta avseende — att få ett grepp om inflationen — är avgörande för hur vi skall lyckas nå de andra målen. Underskottet i utrikesaffärerna måste alltså angripas offensivt genom att produktionsapparaten byggs ut. Att försöka gå motsatt väg och ”svälta sig” ur det nuvarande läget skulle få förödande verkningar på sysselsättningen. Det är inte här som meningsskiljaktigheterna finns mellan partierna, utan de gäller främst vilken inriktning investeringspolitiken skall ha. Inom industrin visar investeringsbenägenheten f. n. tendenser att sjunka. Det är det vanliga när avsättningsmöjligheterna försämras. Men dessutom kämpar de flesta företag med växande svårigheter att finansiera nya investeringar, inkl. fortsatt produktion på lager. Redan de stora lager som byggdes upp under förra året är mycket kapitalkrävande. Sämre lönsamhet ger minskade möjligheter till självfinansiering. De reserver som främst de stora företagen haft i sina arbetsmiljöfonder och investeringsfonder kommer så småningom också att sina. Då blir inte bara tillförseln av lånekapital utan också tillförseln av riskvilligt kapital allt viktigare. Varken banker eller andra långivare kan i längden stå till tjänst med lånekapital om företagen inte samtidigt själva förmår öka det egna kapitalet. I företagen finns det av naturliga skäl dessutom ett motstånd mot att göra investeringar som leder till att företaget måste skuldsätta sig upp över öronen. Företaget blir då alltför sårbart i kritiska situationer. Finansministern beskriver detta förhållande ganska utförligt i finansplanen, framför allt beträffande de stora börsnoterade företagen. Där är situationen den, att de i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet fick allt större svårigheter att skaffa nytt aktiekapital den vanliga vägen genom aktiemarknaden. För att i någon mån råda bot på detta inrättades den fjärde AP-fonden år 1973 med rätt att placera tillgångarna i aktier. Fonden fick vid starten ett kapital på 500 milj.kr., som nu tre år senare i stort sett är disponerat. Den kritik som man kan rikta mot fondens hittillsvarande verksamhet hänger ihop med att pengarna till så stor del har gått till företag som — det är jag ganska säker på — skulle ha kunnat skaffa motsvarande medel på traditionell väg. Det innebär att fondens kapital inte har utnyttjats maximalt ur t.ex. sysselsättningssynpunkt. De senaste månaderna har börsföretagen aviserat nyemissioner till ett belopp som överstiger 1 miljard kronor. Inom centern anser vi det vara naturligt att fjärde AP-fonden i viss utsträckning bidrar till att fylla detta väldiga behov av nytt kapital. Men samtidigt — och det är mycket viktigt att tillägga — kvarstår de invändningar som vi tidigare har haft mot placeringsreglerna för fjärde AP-fonden. Vi anser fortfarande att det bör finnas klara bestämmelser om att fondens placeringar skall vara begränsade till viss del av aktiestocken för varje enskilt bolag. Vi pekar här på S-procentsregeln, och skälet är att det är den som gäller för vanliga försäkringsbolag t.ex. i fråga om pensionspengar. Fondens verksamhet hittills visar att den kan fylla en viktig uppgift inom en sådan ram. Fjärde AP-fonden skall enligt vår mening enbart vara ett organ som i bl.a. sysselsättningssyfte bidrar till att underlätta företagens kapitalanskaffning. Däremot får fonden aldrig bli ett investmentbolag för spekulation med pensionärernas pengar och inte heller ett holdingbolag för att öka maktkoncentrationen inom näringslivet. Herr talman! Det händer allt oftare att människor som jag känner som energiska och viljestarka och som under flera år har drivit mindre företag låter höra av sig och frågar om de kan räkna med någon ljusning. De förklarar att de inte längre orkar med alla de bördor som under senare år har lagts på dem — både ekonomiska och administrativa bördor. Olika utredningar som har gjorts ger i stort sett samma bild av situationen för de mindre företagen. Och verkligheten själv bekräftar att bilden är sann. Nedläggningar och försäljningar av mindre företag pågår i en takt som aldrig förr. Detta är en mycket oroande utveckling, som inte kan få fortsätta. Och verkningarna av den utvecklingen är långt mer omfattande än vad man i allmänhet har klart för sig. Verkningarna för företagaren och hans eller hennes familj kan ofta vara brutala i nedläggningsögonblicket. Resultatet av åratals träget arbete ser man falla sönder. Men det stannar inte med detta — att som anställd i ett sådant företag förlora sitt arbete är naturligtvis lika påfrestande som det är att förlora jobbet i ett företag som är börsnoterat eller tillhör Statsföretagsgruppen. För den enskilde som blir arbetslös är verkligheten lika brutal i det ögonblicket. Men verkningarna kommer också för kommunerna. Lägre sysselsättning betyder automatiskt lägre skatteinkomster för kommunerna, men kommunernas kostnader finns kvar, och många gånger ökar dessa just som en följd av lägre sysselsättning. På den punkten får vi akta oss för att dra felaktiga slutsatser. Om det kärvar i varvsindustrin, så ligger verkningarna för de berörda kommunerna i öppen dager. Det ter sig självklart att staten genom olika insatser skall gå in och ge sitt stöd. Men vi får inte glömma att ett bortfall under ett år på tillsammans ett hundratal arbetstillfällen i en liten kommun har samma relativa inverkan på den kommunala ekonomin som problemen i varvsindustrin har i de kommuner där varven befinner sig. Och det finns många kommuner där sysselsättningen bärs upp helt och hållet av små och medelstora företag. Dessutom gäller för hela landet att de mindre företagen har en avgörande betydelse för sysselsättningen. Men, herr talman, det förefaller som om regeringen liksom socialdemokraterna i finansutskottet är opåverkade av denna utveckling, av denna verklighet. Man fortsätter att skräddarsy sin näringspolitik och sin ekonomiska politik för de börsnoterade företagen och för de statliga företagen. Såväl regeringens proposition som socialdemokraternas reservation i finansutskottet är en klar bekräftelse på detta: 500 milj.kr. till de börsnoterade företagen och 1 500 milj.kr. till AB Statsföretag. Det är i stort sett innehållet i den socialdemokratiska näringspolitiken. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det bara är dessa företags problem som har kunnat tränga fram till regeringen och kanslihuset. Men det borde nästan säga sig självt, också för regeringen, att de mindre företagen har minst samma svårigheter och problem som de större. Om man ser behovet av att vidta åtgärder, att göra insatser för att underlätta för de större, då är det ur min synpunkt närmast ofattbart att man har kunnat underlåta att göra det också för de mindre. Det är insikten om behovet av denna likvärdiga satsning som ligger till grund för den motion som centern har väckt tillsammans med folkpartiet och som utskottsmajoriteten har gett sitt stöd. Det får inte bli så att statens medverkan i företagens kapitalförsörjning begränsas till storföretagen. Också de små och medelstora måste tillförsäkras motsvarande möjligheter. Det skall enligt vårt förslag ske genom att man tillförsäkrar de s.k. mellanhandsinstituten som Industrikredit och Företagskredit en ökad utlåningskapacitet. Men därutöver måste företagarföreningarna — vi diskuterar det inte i dag men jag vill gärna anmäla det nu — få öka sina utlåningsmöjligheter. Dessa lån skall inte ha samma krav på säkerhet som vanliga banklån. De bör kunna ses som en form av riskvilligt kapital. Det räcker inte med insatser för att förbättra kapitalförsörjningen för att upprätthålla industriinvesteringarna på godtagbar nivå. Det behövs också förstärkning av det generella investeringsstöd som utgår i form av särskilda investeringsavdrag och motsvarande bidrag. Dessutom vill vi att stödet skall omfatta byggnadsinvesteringar för att motverka att stimulansinsatserna ensidigt inriktas på maskininvesteringar. Socialdemokraterna i de berörda utskotten har menat att det ännu är för tidigt att aktualisera ytterligare stimulansåtgärder av det här slaget och går därför emot vårt förslag. Jag har väldigt svårt att se vad man kan vinna på att vänta. Om ett stöd av den här arten skall få verklig effekt måste det sättas in när de första tendenserna till nedgång i investeringarna visar sig och inte när nedgången väl är ett faktum. Det finns, herr talman, också anledning att uppehålla sig något vid den långsiktiga utvecklingen på kapitalmarknaden. Alla är vi medvetna om att vi står inför behovet av ökade investeringar inom industrin. Samtidigt är vi inriktade på att hålla tillbaka upplåningen i utlandet — den behövdes tillfälligt i samband med oljekrisen — och sträva efter att så småningom helt komma ifrån denna upplåning. Detta innebär i sin tur att kapitalbehovet i princip skall täckas inom vårt eget land. Samtidigt måste vi utgå från att hushållssparandet för närvarande ligger så högt att det inte är realistiskt att räkna med någon ytterligare uppgång — i varje fall någon särskilt stor uppgång. Relativt sett ökar inte heller AP fonden i betydelse lika kraftigt som tidigare, eftersom de inbetalade medlen nu i växande utsträckning måste tas i anspråk för pensionsutbetalningar. Allt detta tyder på att det blir trångt på kapitalmarknaden framöver. I riksdagens allmänpolitiska debatt i höstas varnade jag för att några få storprojekt, som riksdagen hade tagit ett större eller mindre direkt ansvar för, kommer att ta så stor del av kapitalmarknaden i anspråk att de många mindre men lika viktiga investeringsprojekten kommer att trängas undan och att det då inte blir möjligt för dem att få sina behov tillgodosedda. De kapitalkrävande projekt som jag då nämnde var bl.a. regeringens kärnkraftsprogram, Stålverk 80, bebådade investeringar och andra åtgärder inom varvsindustrin och också andra storinvesteringar inom den statliga företagssektorn. Vid det tillfället kunde finansministern inte ge någon som helst bild av läget. Inte heller långtidsutredningen har behandlat dessa problem särskilt ingående utan hänvisar till det kommande betänkandet från kapitalmarknadsutredningen. Herr talman! Innan jag går vidare vill jag beröra en sak som finansministern gick in på. Det var när han kom upp i varv på ett sätt som han inte gjorde vid något annat tillfälle under sitt anförande. Han försökte enligt min mening huta åt herr Wirtén och sade att herr Wirtén inte visste ett dugg om de ändrade förutsättningarna inom NJA och därför borde ha vettet att inte tala om denna fråga här i kammaren. Ärade kammarledamöter! Om finansministern anser sig ha grund att säga detta till herr Wirtén som ändå är ledamot av näringsutskottet, det utskott här i riksdagen som har att behandla de konkreta frågorna om NJA och Stålverk 80, då är väl detta att uppfatta så — finansministern finns inte längre här — att det gäller oss andra också. Men det kan uppen barligen inte gälla riktigt alla i denna kammare, för om inte massmedia har felinformerat, så fann regeringen — jag upprepar: regeringen — anledning att i går kväll informera den socialdemokratiska delen av denna kammare om vad som har hänt, vad som händer och vad som skall komma att hända inom NJA och Stålverk 80. De socialdemokratiska ledamöterna har alltså av regeringen fått information. I dag får vi veta —- från regeringen — att det tillkommer icke oss andra att tala i denna fråga! Får jag säga, herr talman: Finansministern och andra inom regeringen skall ha klart för sig att allra minst mot bakgrund av vad som har skett med Stålverk 80 har regeringen någon anledning att räkna med undfallenhet i denna fråga. Inga domptörsfasoner i världen skall få hindra oss som tillhör denna riksdag att diskutera det här projektet. Det är ändå samma tongångar som vi känner igen från socialdemokratiskt håll i samband med att det begärdes återremiss för att få ytterligare informationer i detta ärende. Då framställdes det som ett svek mot idén — då skulle det vara ogrannlaga för riksdagens ledamöter att få ett så gott underlag som möjligt för sitt beslut. Vi har anledning att vara självkritiska, alla vi som deltagit i detta beslut, och till den självkritiken hör att vi inte gick tillräckligt långt i att granska de kalkyler och argument som regeringen lade fram. Frågan om hur vi skall kunna tillgodose den växande efterfrågan på kapital — jag återkommer till det — tränger sig snabbt på. Såvitt jag förstår är just kapitalfrågan en av de faktorer som har tvingat regeringen till den påbörjade reträtten beträffande Stålverk 80. Det är naturligtvis också andra faktorer som har bidragit. Att det brustit i den översiktliga planering som regeringen är direkt ansvarig för står väl tämligen klart för alla vid det här laget. Det hänger, som jag ser det, ihop med att man aldrig skaffat sig någon bild av utvecklingen inom stålindustrin som helhet. Först de allra senaste dagarna har regeringen tillsatt en utredning för att belysa situationen på detta område. Tyvärr är detta inte en engångsföreteelse. Socialdemokratisk näringspolitik består alltför ofta i något lösryckt projekt som regeringen inte alltid vet hur det påverkar helheten. Sådana projekt förvandlas lätt till luftslott. Därför är det viktigt att verkligen öppet diskutera igenom vilken omfattning och inriktning stålverket i Luleå skall ha. Jag vill gärna slå fast att ett av de två eller tre storstålverk, som med säkerhet kommer att finnas här i landet i framtiden, skall ligga i Luleå. Det sätter vi inom centern icke i fråga. Men jag tror att en grundlig genomlysning nu är nödvändig när det gäller projektets inriktning och omfattning, om det skall kunna återvinna det förtroende som otvivelaktigt har gått förlorat bland invånarna i Luleå, bland dem som har sin utkomst i malmkommunerna, bland de tilltänkta kunderna och bland andra som kommer att bli beroende av det nya stålverket. Stålverk 80 är som sagt bara ett projekt som pockat på stora kapitalinsatser. Ingenting har gjorts för att belysa vad kärnkraftsprogrammet kommer att kosta, och ingenting har gjorts för att försöka ge en bild av vilka kapitalresurser i övrigt som den statliga företagsamheten kommer att ta i anspråk. Därför vill jag upprepa min fråga från i höstas: När tänker regeringen försöka göra en samlad bedömning av utvecklingen på kapitalmarknaden under de närmaste åren? Den frågan är naturligtvis mycket nära förbunden med möjligheterna att lösa de långsiktiga sysselsättningsfrågorna. Om det mesta kapitalet binds för sådana kapitalslukande projekt som kärnkraftverk och storstålverk, så blir det med nödvändighet mindre över till investeringar som per insatt tusenlapp kan ge betydligt mer arbete än vad sådana projekt kan göra. Sysselsättningsutredningen har enhälligt slutit upp kring den ambitiösa målsättningen ”arbete åt alla”. Vi inom centern anser, att när man skall realisera den målsättningen, så måste man i första hand ta fasta på de skillnader som finns mellan olika områden av landet. En allmän höjning av sysselsättningsgraden till den nivå som vi har i dag i de bäst ställda delarna av landet innebär att det behövs 380 000-400 000 nya jobb. Det är en målsättning som vi tycker är rimlig i ett tidsperspektiv in på 1980 talet och som vi därför har utgått från i vårt näringspolitiska program. Nu har framför allt socialdemokraterna stora bekymmer med att vi har lagt ner möda på att analysera vad deklarationen arbete åt alla innebär, och finansministern har här använt en stor del av sin debattid för att säga att det är alldeles fel att försöka ange några siffror som grund för politiken. Men, herr Sträng, får jag då i all stillhet fråga: Varför springer ni, när det gäller den nya informationen om Stålverk 80, ut med antalet jobb där, innan ni är färdiga med projektet? I det konkreta fallet har ni ju valt exakt samma metod som vi har gjort för näringspolitiken i stort. Den metoden — som är en analys av vad arbete åt alla i praktiken innebär — tycker jag uppriktigt sagt det är rimligare att ni sätter som mål för den ekonomiska politiken, för näringspolitiken. Om man sätter ett lägre mål, innebär det att man inte tillerkänner människorna i de sysselsättningssvaga områdena samma rätt till arbete som de människor som bor i områden där vi har den bästa och mest allsidiga arbetsmarknaden. Då gör man i praktiken avkall på ambitionerna att uppnå regional balans, men man gör också avkall på ambitionen arbete åt alla, som vi ju ändå — så länge det begränsar sig till den formuleringen — är ense om. Sedan återkommer jag till socialdemokraternas argumentation, som jag tycker är ganska märklig. Det har jag också understrukit i tidigare debatter. Först fick vi veta att folket inte räcker till för att fylla arbetsplatserna, men det faller ju på sin egen orimlighet. Vår analys visar ju att om man höjer sysselsättningsnivån över hela landet, så att den blir likadan som i Jönköping eller i Stockholm, så blir det så här många arbeten. Och om det finns ett sådant intresse för att arbeta här i Stockholm eller i Jönköping, varför tror ni då att människorna i de andra länen inte har lika stort intresse av att ta ett arbete? Ni måste ju tro att människorna där inte har samma intresse av att ha ett jobb som människorna i Jönköpings län och i Stockholms stad bevisligen har. Endast om ni tror det, kan ni säga att det är något fel på denna målsättning. Jag tycker därför att det ligger mycket i den formulering som herr Åsling använt, nämligen att det är cyniskt att anklaga oss för att vi utgår ifrån människornas intresse när vi formulerar vårt mål. Så får vi gång efter annan veta att det blir för dyrt att sätta fler människor i arbete. Finansministern har använt ett par replikomgångar just till att säga ifrån att han tycker att det blir för dyrt. Ena gången pekar han på lantbrukskooperationen och säger att den kan väl aldrig ha råd att erbjuda den här sysselsättningen. Andra gången hänvisar han till att några landstingsmän för honom beskrivit att kostnaderna för att åstadkomma den långtidsvård som är helt nödvändig med hänsyn till efterfrågan skulle motsvara en höjning av skatten med 3:50 kr. Vad är det finansministern då egentligen har bevisat? Jo, han har bevisat nödvändigheten av att de nya jobben i stor utsträckning skapas just inom näringslivet, så att vi genom denna höjda sysselsättningsnivå, genom att det skapas mera resurser i näringslivet, får en möjlighet att tillgodose människors önskemål när det gäller vården utan att uteslutande lita till skattehöjningar. Det är väl det enda herr Sträng har bevisat med detta sitt resonemang. Jag vill passa på att säga att jag vid den presskonferens där vi presenterade förslaget om 400 000 nya jobb sade att vi skall sträva efter att huvuddelen av dem tillkommer inom näringslivet. På en fråga sade jag att jag anser huvuddelen vara det som ligger mellan 50 ”. och två tredjedelar. Socialdemokraterna har sedan använt uppgiften två tredjedelar när man räknat om detta. Dessutom har de uppgivit att dessa jobb skulle tillkomma inom industrin. Jag vill nu en gång för alla rätta till detta missförstånd. Jag har talat om näringslivet som helhet, inte bara om industrin å ena sidan och den offentliga sektorn å andra sidan. Nu hart.o.m. herr Sträng börjat tala om att det finns en direkt koppling mellan sysselsättning och energiåtgång. Dock gör han en reservation. Han säger: Om ni nu inom jordbruket går tillbaka till slagan när ni skall tröska, så blir det inte den energiåtgången, då åtgår inte annan energi än den som människan själv utvecklar vid slagan.

Under samma tid har sysselsättningen ökat med 200 000 personer. Har herr Sträng under sina resor ute i landet under denna period uppfattat att bönderna har lämnat skördetröskorna för att ta slagan i sin tjänst, eller har herr Sträng märkt några andra, motsvarande förändringar som gör att den här ekvationen går ihop? Sanningen och verkligheten är att energiåtgången har minskat med 21/2 "., jobben har ökat med 200 000. Akta er för att bevisa för mycket i den här frågan! Det ligger i sakens natur att en stor del av de nya jobben måste skapas i de områden som nu har brist på sysselsättning. För att få en positiv utveckling i dessa områden måste den lokala arbetsmarknaden utvecklas så att den erbjuder alternativ för människorna. Detta förutsätter att de regionalpolitiska medlen utvecklas och förstärks väsentligt. Arbetet för att möta ungdomsarbetslösheten är både en arbetsmarknadspolitisk och en socialoch utbildningspolitisk fråga. Vad det gäller är i hög grad att förebygga sociala problem och förhindra att människor slås ut från normalt samhällsliv redan i unga år. Samhället måste enligt min uppfattning ta ett större ansvar för alla ungdomars yrkesutbildning och introduktion i arbetslivet. Lika naturligt som samhällets engagemang för ungdomars utbildning är måste ett engagemang vara för dem som vill skaffa sig arbetslivserfarenhet. De ungdomar som väljer förvärvslivet direkt efter grundskolan är ofta de som har tappat intresset för studier — låt vara ibland endast temporärt. Dessa måste samhället hjälpa med olika stödåtgärder. Det är orimligt som det nu är att de ungdomar som bäst behöver stöd inte får något sådant. Samhället måste se till att ungdomen får antingen ett förvärvsarbete eller en yrkesutbildning. När det gäller insatser mot den akuta ungdomsarbetslösheten har regeringen redan fattat beslut om en höjning av det statsbidrag som utgår när kommuner ordnar extra arbetstillfällen för ungdomar — det är höjt till 75 "+. Det är utan tvivel en bra åtgärd, även om man kan hysa en viss oro för kommunernas möjligheter att ta på sig sin del av det ekonomiska ansvaret när budgeten för 1976 sedan länge är fastställd och kommunerna befinner sig i ett så kärvt ekonomiskt läge. När centern i höstas föreslog en höjning av just detta statsbidrag sade regeringen och socialdemokraterna nej. Om åtgärden hade satts in då, när kommunerna höll på med budgetarbetet, hade de haft långt större möjligheter att medverka till att komma åt ungdomsarbetslösheten. Men bättre sent än aldrig. Jag vill emellertid, herr talman, påstå att det inte räcker att bara lita till kommuner och landsting för att lösa frågan om ungdomsarbetslösheten. Det är angeläget att snabbt ge arbetsgivare i övrigt samma stöd om de ordnar särskilda jobb eller praktikplatser för ungdomar. I en centermotion är detta yrkande ställt. Nu är frågan: Kommer socialdemokraterna att satsa sina krafter på att stoppa eller förhala också detta förslag eller är ni beredda att medverka till att centerförslaget bifalls? Vill ni på fullt allvar ta itu med ungdomsarbetslösheten — ja, då borde svaret varit givet. Jämsides med sysselsättningsfrågorna och det stora underskottet i bytesbalansen framstår inflationen fortfarande som det allvarligaste ekonomiska problemet. Under det att många länder kunnat notera en viss dämpning av prisökningarna har inflationen fortsatt i samma höga takt i vårt land. Och trots vad finansministern har sagt vågar jag påstå att vi inte kan räkna med någon större dämpning för 1976. Dessutom kan orsakerna till prisökningarna nu i ökad utsträckning sökas inom landet. Prisökningarna på olja och andra varor i internationell handel, som i stort sett har drabbat alla länder lika, spelar inte längre samma roll. I stället har den från tidigare perioder välkända kapplöpningen mellan priser och löner återkommit. Skattesystemets utformning spelar naturligtvis också en viktig roll i sammanhanget. På grund av denna utveckling har Sveriges internationella kostnadsläge starkt försämrats. Kampen mot inflationen måste därför, som finansutskottet betonar, få en mer framträdande plats i den ekonomiska politiken. Siktet måste bl.a. vara inställt på att försöka säkerställa att den kommande avtalsrörelsen kan genomföras inom ramen för det tillgängliga samhällsekonomiska utrymmet. Det råder i dag bred partipolitisk enighet om många inslag i den ekonomiska politiken. Men det finns också betydelsefulla skiljelinjer. Den politik som regeringen har dragit upp i budgetpropositionen och som de socialdemokratiska ledamöterna i finansutskottet i allt väsentligt har ställt sig bakom kännetecknas av slagsida till förmån för de stora företagen och de statliga företagen. Mot denna politik står det samlade förslag som centern och folkpartiet har lagt fram i sin gemensamma partimotion. Vårt förslag är inriktat på att öka de insatser som kan ge folkhushållet ökade resurser i framtiden och att ge stora och små företag samma chans att utvecklas. Det är en förutsättning för att vi skall kunna klara sysselsättningen på kort och lång sikt, skapa regional balans, få bort underskottet i utrikesaffärerna, hålla tillbaka prisstegringarna och långsiktigt få bukt med de besvärliga skatteproblemen.

Herr talman! Jag hade räknat med att i dag tala en halvtimme, men finansministern har ägnat min ringhet så stor uppmärksamhet att jag tyvärr måste prata betydligt längre. Jag ber redan nu talmannen och kollegerna i kammaren om överseende med att mitt anförande blir längre än jag hade räknat med. Finansminister Gunnar Strängs tal var av samma slag som de brukar vara. Men en iakttagelse tror jag att vi alla kunnat göra, nämligen att finansministern i dag var om möjligt mera självbelåten än någonsin. I nödtorftigt döljande ordalag förklarade finansministern att han var världens bästa finansminister. Det är ju trevligt om finansministern är nöjd med sig själv. Det är alltid roligt att träffa människor som trivs med sin tillvaro och som sover gott om natten. Men samtidigt beskyllde finansministern mig för bristande blygsamhet — för att veta bättre än andra, för att veta bättre än regeringen. Det skulle alltså innebära att jag skulle tro mig vara bättre än världens — enligt finansministern själv — bästa finansminister och att jag alltså skulle kunna vara den som hanterade ekonomin bäst på det här jordklotet. Det säger alltså den man som blivit något av ett nationalmonument i självförtroende. Jag säger det här utan elakhet, men faktum är att det förhåller sig på det sättet. Sedan är det faktiskt så, herr finansminister, att utvecklingen i Sverige inte varit så fantastiskt bra som regeringen och finansminister Sträng vill göra gällande. Om vi ser tillbaka på utvecklingen under 1970-talet, kan vi konstatera — det finns siffror som bevisar det här — att Sverige haft en långsammare ekonomisk tillväxt än genomsnittet inom OECD och Västeuropa. Om vi under dessa år hade haft samma tillväxttakt som genomsnittet i vår omvärld skulle vi i dag — jag återkommer till den siffran — ha haft i runt tal 15 miljarder kronor mera att disponera i folkhushållet, för enskildas behov och för reformer, bl.a. för att sänka skatterna. Om finansministern gör gällande att detta bara är en lek med siffror, så måste finansministern samtidigt påstå att det finns något slags oskriven lag som säger att vi här i Sverige alltid skulle ha en långsammare resurstillväxt än andra länder. Och det menar väl inte Gunnar Sträng, skulle jag tro. Jag skall senare i mitt anförande återkomma till de flesta av de frågor som finansministern tagit upp, men medan jag kommer ihåg det skulle jag redan nu vilja beröra några punkter. Det är inte, finansminister Gunnar Sträng, ”några promilles” förlust av marknadsandelar som vi gjort internationellt sett på exportmarknaden. På färdigvarusidan är det enligt den preliminära nationalbudgeten, som ligger som bilaga till finansministerns egen finansplan, fråga om åtta procentenheter. Om uttrycket ”några promille” som finansministern använder skulle vara detsamma som två promille — och det brukar det vara — är alltså den verkliga förlusten av marknadsandelar 40 gånger större än vad finansministern lät antyda för en stund sedan. Och därmed slår Gunnar Sträng med flera hästlängder Runebergs mästerprutare, den brunskäggyvige Ontrus. Vi brukar alltid i sådana här debatter få höra att sysselsättningen i Sverige ökat på ett anmärkningsvärt sätt. Men det är inte sant. Om vi även här tittar på OECD:s statistik finner vi att åtskilliga länder — också länder med högre arbetslöshet — har haft en snabbare ökning av sysselsättningen än vad vi haft. Det gäller Canada och Förenta staterna för att bara ta ett par exempel. Detta visar väl närmast att de siffror som finansministern brukar bolla med i det här hänseendet säger väldigt litet. Statistik skall man nämligen — det sade finansministern själv för en stund sedan — ta med den försiktighet denna vetenskap kräver, och det gäller även arbetslöshetssiffror. Det finns anledning att återkomma till det. Ännu en gång tillbaka till min påstådda bristande blygsamhet och detta att jag skulle veta bättre än finansministern och andra. Det är svårt att spå i framtiden, det sade finansministern själv. Men dessa svårigheter kräver ett stort mått av ödmjukhet och försiktighet, de kräver att man gör reservationer för fel, att man inte är alltför kategorisk i sina bedömningar. Jag vill, liksom många andra, ta ett exempel på risken att vara kategorisk, nämligen Stålverk 80; det projekt som finansministern inte vill att vi skall diskutera. Vi skall vänta tills vi vet mera, gjorde finansministern gällande. Men då oppositionen vid olika tillfällen under årens lopp velat veta mer, då vi begärt besked från regeringen om hur projektet utvecklat sig, har vi blivit avvisade. Vi har tagit upp frågan i motioner och interpellationer och begärt att få besked, men varje gång har man varit oerhört överlägsen och kategorisk från regeringens sida. Man har gjort gällande att det varit fråga om politiska misstänkliggöranden från vår sida när vi ville veta hur det verkligen förhöll sig. Jag tycker, på tal om blygsamhet, att man skall jämföra vad som sagts från regeringens sida beträffande Stålverk 80 och vad som sagts från vår sida. Vem var det som, när vi diskuterade ärendets återförvisning till näringsutskottet för att få bättre besked, använde uttrycket Mycke skrik och lite ull, sa bonn, klippte grisen? Det var inte finansministern men en framstående talesman för Stålverk 80-projektet som yttrade detta. Jag frågar på nytt: Vem har varit mest blygsam i sådana här sammanhang? Jag har alltså ingen anledning att känna mig träffad av herr Strängs anklagelser. Jag vill gärna ge Thorbjörn Fälldin en eloge för det kraftfulla sätt på vilket han reagerade mot finansministerns krav att vi skulle hålla tyst i den här frågan. Fälldin sade precis vad som behövde sägas. Sedan hoppade finansministern på mig för att jag i ett par artiklar sagt att jag krävde ett bättre utnyttjande av landets tillgångar och att vi med en annan politik skulle kunna åstadkomma ett bättre resultat till gagn för tryggheten, sysselsättningen och tillväxttakten. Jag syftade bl.a. på arbetskraften, finansministern, och jag syftade framför allt på kopplingen mellan lusten att jobba och att öppet redovisa vad man tjänar mot bakgrund av de marginalskatter vi har i vårt land. Marginalskattesatserna har faktiskt lett till — och det vet Gunnar Sträng precis; jag skulle kunna säga, som Gunnar Sträng sade till några av debattörerna tidigare, att Gunnar Sträng är tillräckligt begåvad för att veta att vad jag säger är sant, tillräckligt erfaren för att veta att jag inte pratar i vädret — att något slags naturahushållning uppstått i vårt samhälle. Man byter tjänster: muraren murar åt snickaren och snickaren snickrar åt muraren. Tar vi läkare och advokater som exempel förekommer samma byte av tjänster där. Jag vet att detta är fel, att sådant skall tas upp till beskattning, men det görs inte av naturliga skäl. Och hur många är det inte i dag som tar ut ersättning i form av fritid i stället för i pengar? Man ligger inte på rygg under fritiden utan man jobbar åt sig själv. Det utgår inte skatt på det man gör åt sig själv. Vi har den högsta frånvaron från arbetet i hela världen. Vår frånvaro kostar mycket mer än konflikterna gör i Storbritannien. Vi har en jättelik skattebyråkrati därför att vårt skattesystem är sådant det är och för att vi vill se till att folk inte ”bågar” för mycket med skatterna. Vi har en jättelik bostadsbyråkrati därför att vi för en bostadspolitik som skapat behov av sådant. Så mycket kan vi i alla fall vara överens om att nog skulle de här människorna kunna ge bättre avkastning för hela folkhushållet om de användes för mer direkt produktiva sysslor än för kontrollverksamhet. Herr talman! Vi kan konstatera att vårt land i dag befinner sig mitt i en vikande konjunktur. Vi har inte, som finansministern lovade för något år sedan, kunnat hoppa över konjunktursvackan och haka på en uppgående internationell konjunktur. Lågkonjunkturen utomlands har faktiskt blivit djupare och långvarigare än vad regeringen själv räknade med. Och den ekonomiska politiken här hemma — jag återkommer till den — har inte blivit så framgångsrik som regeringen har försökt göra gällande. Inom den för vår sysselsättning betydelsefulla — jag skulle nästan vilja säga helt avgörande — verkstadsindustrin går fortfarande denna dag orderingången ned både på hemmamarknaden och på exportmarknaden. För massaindustrin tycks minskningen i orderingången ha upphört, men nivån är fortfarande mycket låg. För trävaruindustrin är det något bättre på exportsidan, men på hemmamarknaden är orderinflödet fortfarande vikande, och inom industrin i dess helhet minskade som bekant både produktionen och sysselsättningen under 1975. Produktionen gick ned med inte mindre än 3 26. Samtidigt ökade färdigvarulagren kraftigt. Och vi befinner oss fortfarande på väg nedåt. Sannolikt —- även om det här är svårt att spå om, det medger jag — når vi inte botten förrän någon gång under höstens lopp. Jag hoppas att det blir tidigare, men jag tror det inte. I finansplanen räknar finansminister Sträng med att årets bruttonationalproduktökning skall uppgå till bara 1,6 96. Tar man hänsyn till den aldrig svikande optimism som är finansministerns mest betecknande drag är denna siffra anmärkningsvärt låg. Den är faktiskt, såvitt jag minns, lägre än i någon tidigare prognos från finansministern. Jag tillåter mig - liksom vi moderater gjorde i partimotionen i januari — att ifrågasätta om det över huvud taget blir någon produktionsökning i år för så vitt inte alldeles särskilda åtgärder sätts in. Utvecklingen på produktionssidan måste helt enkelt få konsekvenser för sysselsättningen. Det finns ett osvikligt samband mellan de två leden. Under förra året steg antalet personer berörda av permitteringsvarsel med 67 96 i jämförelse med året dessförinnan. Antalet varsel visar fortfarande - om det inte har hänt någonting i dag — en stigande tendens. Under de tre första kvartalen 1975 var den registrerade arbetslösheten visserligen låg, men den öppna arbetslösheten ökade inte desto mindre, och i november och december var den högre än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare och i januari i år väsentligt högre. Och efterfrågan på arbetskraft går fortfarande ned. I februari sjönk sedan, glädjande nog, den registrerade arbetslösheten än en gång. Den var t.o.m. lägre än för ett år sedan. Situationen var, som finansministern sade, överraskande god. Han blev alltså förvånad över att siffran var så hygglig som den var. Men om man räknar med omskolning och beredskapsarbeten — och dit har man ju fört mycket folk i Sverige, mycket mer än vad man gjort på andra håll, vilket i och för sig är bra — var arbetslösheten ändå i februari klart högre än vad den var i februari månad förra året. Och sedan har efterfrågan på arbetskraft fortsatt att minska. Regeringen brukar reagera mot att jag betraktar människor med beredskapsarbete eller människor som är under omskolning som arbetslösa. Statistiskt saknar de naturligtvis inte arbete — de jobbar ju — men de har inte kunnat få arbete på den öppna marknaden. Och deras antal har konjunkturpolitisk betydelse. Det kan vi väl i alla fall vara överens om. De senast offentliggjorda arbetslöshetssiffrorna är i själva verket så låga att man kan fråga sig om de ger ett riktigt uttryck för hur våra produktionsresurser utnyttjas — nu är vi där igen med frågan om att utnyttja resurserna, herr Sträng. Enbart den omständigheten att industriproduktionen förra året gick ned med så mycket som 3 96 tyder ju på att en påtaglig förändring helt enkelt måste ha inträffat i fråga om näringslivets sysselsättningspolitik. Troligen har erfarenheterna från den senaste konjunkturuppgångens svårigheter att nyrekrytera arbetskraft påverkat företagens handlande. Åmanlagarna, utbildningsstödet och lagerstödet har säkert också spelat en roll. Många företag torde dessutom ha trott på regeringens förutsägelser om en snabbare konjunkturåterhämtning än den som vi nu har anledning att utgå ifrån. Men alldeles oberoende av orsakerna till läget i dag går den här ekvationen med produktionsutveckling och sysselsättning helt enkelt inte ihop — om man inte utgår ifrån, vilket jag gör, att det i dag finns en stor outnyttjad kapacitet inom vårt svenska näringsliv, att vi alltså har en tilltagande dold arbetslöshet. På den punkten torde flertalet ekonomiska experter i dag vara ense. Siffran 10 96 överkapacitet i vårt näringsliv har nämnts. Den skulle motsvara en dold arbetslöshet — dvs. anställda som ej är fullt sysselsatta på arbetsmarknaden — av storleksordningen 100 000 personer. Men även om den verkliga siffran skulle vara bara hälften så hög, skulle det ändå innebära att vi samhällsekonomiskt sett har en arbetslöshet på drygt 3 96. Det var där vi låg åren 1971-72, om jag inte minns fel. Nu är det naturligtvis bara bra — det vill jag gärna stryka under — att man inte friställer människor. Den ökade benägenheten i vårt näringsliv att behålla sina anställda trots minskat arbetskraftsbehov är alltså i och för sig mycket tillfredsställande. Det är emellertid nödvändigt att ha den riktiga sysselsättningsbilden fullt klar för sig. Om man godtar de låga officiella arbetslöshetssiffrorna och bygger sin ekonomiska politik på att 98 96 av arbetskraften är fullt sysselsatt, finns det stor risk för att också finanspolitiken blir felaktig. Den önskvärda produktionsökningen försenas. Undersysselsättningen består längre än vad som eljest vore nödvändigt. Dold arbetslöshet inom företagen är fortfarande från samhällsekonomisk synpunkt nästan lika kostsam som öppet redovisad sådan. Även den dolda arbetslösheten är ett uttryck för bortfall av produktion och därmed en välfärdsförlust. Och den innebär dessutom — det borde väl intressera finansministern — ökade kostnader och inkomstförluster för statskassan. I längden kan naturligtvis inte näringslivet hålla en större arbetsstyrka än vad den faktiska produktionen kräver. Underlåtenhet att ge den ekonomiska politiken den nödvändiga stimulansen ökar alltså för varje dag risken för att den dolda arbetslösheten kan förvandlas och bli öppen, att företagen helt enkelt till sist tvingas friställa sina anställda. Jag menar att den risken i dag är betydande. Nästan dagligen förekommer uppgifter om nedläggningshotade företag. Senast i måndags talades det om att tusentals jobb i Bohuslän var i farozonen. Alla kan inte som Statsföretag AB begära 1,5 miljarder kronor i ägartillskott med skattemedel. Färdigvarulagren är dessutom i dag så stora i flertalet företag att någon nämnvärd ytterligare lagerökning knappast är trolig även om vi, såsom ju sker, förbättrar lagerstödet. Vi får alltså inte, herr talman, blunda för de risker som gör sig gällande inför det kommande halvårets ekonomiska utveckling. De som blir friställda riskerar att få gå utan arbete längre tid än förut. Vissa grupper kommer att bli särskilt utsatta för de påfrestningar som den stigande arbetslösheten medför. Det gäller tjänstemännen, kvinnorna och den unga generationen. Ungdomsarbetslösheten är — som flertalet talare har strukit under här i dag — allvarlig. I det hänseendet torde de nya trygghetslagarna ha fått en motsatt effekt mot den som åsyftades och som också uppnåtts, då det gäller dem som redan har arbete. Lagstiftningen har alltså försvårat för unga människor utan yrkeserfarenheter att få arbete. Företagen har över huvud taget blivit starkt återhållsamma då det gäller att nyrekrytera arbetskraft. Mot bakgrunden av det faktiska sysselsättningsläget och riskerna för att en allvarlig försämring kommer att inträda under vårens lopp, är den ekonomiska politiken — för vilken finansministern har ansvaret — inte konsekvent. Under det förhållandevis gynnsamma året 1974 gavs den offentliga sektorn en expansiv finanspolitisk effekt. Den motsvarade ett efterfrågetillskott av storleksordningen 3,2 96 av BNP. Under år 1975, då den nuvarande konjunkturnedgången började, reducerades efterfrågetillskottet till nära nog hälften eller till 1,7 926. Och för 1976 beräknas motsvarande tillskott enligt den preliminära nationalbudgeten sjunka ytterligare ner till 0,7 96 av BNP. Om man jämför med 1974 har alltså den ekonomiska politiken under dessa år stramats åt med inte mindre än 7 miljarder kr. främst genom höjda skatter och höjda arbetsgivaravgifter. Detta är en ur konjunkturpolitisk synvinkel minst sagt märklig utveckling. Den har sin direkta motsvarighet i den politik som regeringen förde 1971 i jämförelse med 1970. Då fick som bekant åtstramningen som följd en rekordhög arbetslöshet. Något sådant kan inte få upprepas. Men, herr talman, inte bara sysselsättningsläget är oroande. Även pri serna stiger trots prisstopp och trots uttalanden mot prishöjningar från det ena statsrådet efter det andra. De två senaste åren har konsumentpriserna varje år stigit med i runt tal 10 96 — förra året 11 96. Allt talar för att inflationen även i år blir i stort sett densamma. Därmed skulle vi här i Sverige på bara tre år ha lyckats försämra penningvärdet med omkring en tredjedel. Varje gång vi på vårt håll begär krafttag mot inflationen försöker regeringen emellertid på ett eller annat sätt bagatellisera den. Den är mycket värre i andra länder, brukar vi få veta. Men detta är ingen ursäkt och dessutom ingen förklaring, eftersom påståendet inte längre är sant. Att prisstegringen här hemma var lägre än på de flesta håll utomlands var riktigt 1974. Men så är det inte längre. Under 1976 kommer prisstegringarna i Sverige att vara större än i vår omvärld, om inte något alldeles speciellt skulle inträffa. Jag undantar då länder såsom det socialdemokratiskt styrda Storbritannien med dess stora ekonomiska problem. Prisstegringarna kommer inte längre utifrån. Enligt den preliminära nationalbudgeten var bara en tiondel av förra årets 10-11-procentiga uppgång av konsumentprisindex beroende på förändringar i internationellt bestämda priser. Återstoden, dvs. 9 96, sammanhängde med den inhemska politiken. Och för 1976 är bilden i stort sett densamma. Vi har inte längre någon nämnvärd importerad inflation. Den är hemmatillverkad. Inflation är ett samhällsont. Det har jag sagt så många gånger att det nästan börjar bli tjatigt. Inflation är politiskt omoralisk. Den drabbar framför allt de små och svaga i samhället. Den undergräver förtroendet för statsmakterna och för politikerna.

När vi moderater för ett och ett halvt år sedan här i riksdagen presenterade en skiss till ett program mot inflationen, var regeringen totalt ointresserad. Vårt förslag kom för sent, förklarade statsministern. Det kom för tidigt, förklarade finansministern. Parterna på arbetsmarknaden måste ”få stångas ett tag”, innan statsmakterna vidtog några åtgärder. Och stångades gjorde de som bekant. De stångade sig så småningom och med hjälp av regeringen fram till rekordhöga ökningar av arbetskraftskostnaderna i storleksklassen 25 96 — i vissa fall ännu mer. När Kooperativa förbundet för någon vecka sedan skulle förklara sitt dåliga resultat under 1975, pekade KF på en lönekostnadsökning som sades uppgå till hela 30 96. I den allmänpolitiska debatten för någon månad sedan påstod finansministern att de förslag som vi moderater lagt fram i våra motioner till årets riksdag skulle medföra en budgetförsvagning på 7 miljarder kronor. Några andra från regeringen gick ännu längre. Jag har senare fått ta del av det utredningsmaterial som han stödde sitt uttalande på. Den största posten i den s.k. budgetförsvagningen var vårt förslag om indexreglering av skattesystemet — finansministern har berört det tidigare i dag. Detta förslag att inflationen inte skulle få automatiskt medföra höjda skatter skulle enligt finansdepartementet ”kosta” 3,2 miljarder på ett år. Av vårt s.k. överbud på 7 miljarder skulle alltså nära hälften hänföras till kravet på att riksdagen skall bestämma skatternas höjd och inte inflationen. När regeringen beskyller oss för att genom överbud försvaga den svenska ekonomin, är alltså halva det s.k. överbudet hänförligt till att regeringen räknar sig till godo en fortsatt inflation, som automatiskt skulle ge statskassan 3,2 miljarder kronor mera på ett enda år. Inflationen skulle med andra ord bidra till att stärka den svenska ekonomin. Och jag som trodde att det förhöll sig precis tvärtom. Där ser man hur svårt det här är. Låt oss, herr talman, göra ett tankeexperiment. Antag, finansminister Gunnar Sträng, att vi här i riksdagen hade ett förslag framför oss som skulle halvera inflationen och leda till att inflationen stannade vid bara 4 96 i stället för vid de 8 96 som tydligen finansdepartementet haft som utgångspunkt vid sin beräkning av ”kostnaderna” för en indexreglering av skatterna. Debatten om ett sådant förslag skulle onekligen bli intressant. Skulle finansministern säga att förslaget om att halvera inflationen var ekonomiskt oansvarigt? Det skulle ju försvaga budgeten med 1,6 miljarder kronor. Och skulle finansministern som villkor för att godta förslaget kräva en kompensation åt statskassan genom höjd moms eller höjd arbetsgivaravgift? Jag bara frågar. Det skall bli intressant att få höra svaren på frågorna. Detta visar hur befängt man resonerar i finansdepartementet. Vi skulle helt enkelt inte ha råd att angripa inflationen, En framgångsrik kamp mot prisstegringarna skulle ju få precis samma resultat för statskassan och budgeten som en indexreglering. När man hör sådant, frågar man sig — det här är kanske inte någon vidare snäll fråga - om motsvarande tankegångar också ligger bakom regeringens obegripliga passivitet inför utvecklingen förra året. Föreföll det så lockande för regeringen att inför ett valår låta inflationen tillföra statskassan ytterligare miljarder i skattehöjningar att man ville ligga lågt? Det var ju detta som det s.k. stångandet på arbetsmarknaden ledde till. Det var ju inte löntagarna utan den offentliga sektorn som fick ut det mesta av de stora nominella lönehöjningarna. Statskassans inkomster i löpande priser ökade med inte mindre än 22 miljarder år 1975. Och under 1976 kommer inkomsterna att öka med 29 miljarder enligt den preliminära nationalbudgeten eller med 16 miljarder i 1975 års priser. Så verkar inflationen — med nuvarande skattepolitik. Det är vi alla som betalar priset. Att komma till rätta med inflationen är en fråga som ytterst gäller balansen i hela vår samhällsekonomi. Den gäller våra möjligheter att få jämvikt i våra utrikesbetalningar. Den påverkar vår produktion och vår export. Den svenska exporten minskade som bekant under 1975, och den minskade mer än andra industriländers export. Vi har förlorat marknadsandelar, jag kommer tillbaka till det. Förlusten uppgick alltså inte till de promille som finansministern sade utan till 8,4 26 då det gäller färdigvaror, och utvecklingen beräknas fortgå också under 1976. Varför? Jo, bl.a. därför att de svenska exportpriserna på grund av den inhemska kostnadsutvecklingen stigit betydligt mera än världsmarknadspriserna. Och förlust av marknadsandelar innebär ofrånkomligen förlust av sysselsättning. Hur mycket vi förlorat i det hänseendet är vanskligt att ange i exakta tal, men siffran 40 000 bortfallna arbetsplatser har nämnts av konjunkturinstitutets experter. Nu gjorde finansministern i sitt anförande för en stund sedan gällande att den stora lagerhållningen skall hjälpa oss att ta tillbaka marknadsandelar. Ja, om det vore så väl. Om vi skall kunna ta tillbaka marknadsandelar beror ju inte på att vi har väldigt mycket varor i lager, utan det beror på vilka priser vi kan erbjuda, vilken konkurrenskraft vi har. Den överkapacitet som vi har i Sverige finns ju också utomlands. Även våra konkurrenter har stor överkapacitet och alltså möjligheter att vara med och konkurrera. Och de konkurrerar med lägre kostnader än vad vårt land gör. Dessutom är det ju så att stor lagerhållning försenar en återhämtning. I och för sig är det därför ingenting att stå efter att ha stora lager. Det är bra att arbeta på lager när man har arbetslöshet, men det kan inte vara något självändamål att ha stora lager. Tvärtom, det innebär en direkt ekonomisk förlust att ligga med för stora lager. Sedan sökte finansministern — och det tyckte jag var mycket intressant — tröst i att svenska byggföretag i konkurrens med andra utomlands visat sin skicklighet genom att ta hem den ena ordern efter den andra. Jag trodde — jag är nästan övertygad om att det förhåller sig så också — att finansministern vet att vi har en utomordentligt fin tradition i vårt land då det gäller våra möjligheter att med tillgång av svenskt kunnande och svensk teknik bygga utomlands. Hela det senaste seklet visar en enda lång kedja av svenska tekniska projekt — järnvägar, dammar, bevattningsanläggningar och mycket annat — runt om i världen, där svenska tekniker och svensk teknik har visat sin överlägsenhet gentemot andra. Det skulle väl bara fattas att vi hade förlorat vår tekniska skicklighet, vår konkurrensförmåga i det hänseendet på byggsidan. Den har vi naturligtvis kvar. Dessutom hör det väl till bilden att när vi har kunnat hävda oss bl.a. i öststaterna beror det på att Sverige har haft stora möjligheter att ge långa krediter. Man konkurrerar ju numera inte bara med priser, teknik och yrkesskicklighet, utan — tyvärr — man konkurrerar också med möjligheter att ge statliga krediter, och där har vi såvitt jag minns hållit oss väl framme. Finansministern berömde sig av att investeringsutvecklingen har varit så bra. En lång stund talade finansministern om den tillfredsställande investeringsutvecklingen. En av finansministerns egna partivänner, fi nansutskottets vice ordförande herr Ekström, stod här i dag och citerade ur Konjunkturrådets rapport Dags för tillväxt? — utgiven av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS. Det må vara tillåtet även för mig att citera några rader ur den rapporten, för den belyser rätt bra situationen då det gäller investeringsutvecklingen. ”De privata investeringarna kommer att utvecklas svagt. Det svaga efterfrågeläget har medfört ett lågt kapacitetsutnyttjande, vinsterna rasar, och likviditeten i företagen sjunker snabbt. Under de sista månaderna av 1975 har flera företag meddelat att de senarelägger tidigare beslutade investeringar av betydande storlek. Även investeringsenkäterna har rapporterat nedskärningar i företagens investeringsplaner. Vi antar att näringslivets investeringar i bästa fall ökar med 0,3 procent och i sämsta fall minskar med 1,5 procent.” Jag tror inte — men jag skall vara ödmjuk och försiktig, herr finansminister — att det har inträffat någon ändring i detta hänseende då det gäller prognoserna för det kommande året. Men man kanske skall vara mera försiktig än vad finansministern var när han nyss gjorde sina bedömningar. Ingen skulle emellertid vara gladare än jag om jag hade fel på denna punkt. De drivande faktorerna till den svenska inflationen, herr talman, är vår skattepolitik — de höga marginalskatterna och det stora samlade skatteuttaget. Våra samlade inkomster — bruttonationalprodukten — har inte ökat med mer än 1,5 miljarder under 1975. Men samhällets skatteinkomster har samtidigt stigit med inte mindre än 9 miljarder i fasta priser. Ändå talar regeringen om skattesänkningar. För år 1976 tecknar den preliminära nationalbudgeten en motsvarande bild. Man räknar som bekant med att BNP skall öka med 4,5 miljarder kronor i fasta priser. Men den offentliga sektorns inkomster skall samma år —- jag tror jag har nämnt det förut — öka med inte mindre än 16 miljarder kronor i motsvarande prisläge. Nära fyra gånger mer än den totala resursökningen i det svenska samhället. Sedan 1973 års val har olika provisoriska skattereformer genomförts, men ändå har skattebelastningen hela tiden ökat. Höjningarna av olika arbetsgivaravgifter har uppgått till inte mindre än 12 procentenheter, och de höjningarna har lagts ovanpå rekordhöga löneökningar. Det är mot den bakgrunden inte besynnerligt att de många hundratusentals mindre och medelstora företagen i vårt land betraktar situationen som alltmer hopplös. Många lägger ner rörelsen. Många säljer sina företag till storföretag. Många går omkull. Nyföretagandet har, som bekant stoppat upp. De akuta problemen växer och mycket tyder tyvärr på att regeringen med illa dold välvilja godtar koncentrationstendenserna i det svenska näringslivet. De ligger ju helt i linje med den näringspolitik socialdemokraterna står för och bl.a. har utvecklat i sin näringspolitiska rapport. Omsorgen om de stora företagen går som en röd tråd genom socialdemokratins politik sedan Ernst Wigforss dagar. Den har med all säkerhet sin grund i den överensstämmelse mellan en utveckling mot allt större företag och en utveckling mot planhushållning som socialister sett så länge socialister funnits på vår jord. En ekonomi dominerad av allt färre och allt större företag blir en ekonomi som det är långt lättare att centralt planera och dirigera än en ekonomi som kännetecknas av en livaktig konkurrens mellan små, medelstora och stora företag. Och att vi i mycket rask takt närmar oss det tillstånd där en sådan här centraliserad planhushållning börjat bli en realitet har vi sett otaliga exempel på under de senaste åren. Men samtidigt som man lägger nya bördor på företagen söker man framställa sig som småföretagsamhetens speciella beskyddare. Man pekar i olika sammanhang, inte minst här i riksdagen, på olika selektiva stödåtgärder, som man tillgriper. Man talar om insatser för att vidga kreditutrymmet, men man låtsas inte gärna om att kreditanspråk inte rimligen kan göras gällande där rimliga förutsättningar för lönsamhet saknas. Den som inte vet hur det här förhåller sig bör gå ut och fråga alla de många människor som arbetar i våra serviceyrken, i hantverk och svensk småindustri hur de bedömer sin situation. Sedan ni väl fått svar på era frågor, blir det i varje fall mycket svårare att beskylla andra för svartmålning, när de försöker skildra hur dessa människor upplever sin vardag och sin verklighet. Någon gång, herr talman, måste man sätta stopp för de ideliga höjningarna av arbetsgivaravgifterna. Åtgärder ägnade att dämpa kostnadsökningarna i vårt näringsliv är — inte minst med hänsyn till vår exportindustris möjligheter att hävda sig på världsmarknaden — mer angelägna än någonsin tidigare. Vi skulle därmed få en lugnare prisutveckling här hemma. Därför hör frågan om en sänkning av arbetsgivaravgiften till de frågor som enligt min mening bör tas upp till övervägande vid den stabiliseringspolitiska konferens som riksdagen fattade beslut om i höstas och som aviserats i finansplanen. Under alla omständigheter kommer vi moderater bestämt att motsätta oss varje ytterligare höjning av arbetsgivaravgiften. Herr talman! Att progressiviteten i skattesystemet är direkt produktionsfientlig, att den motverkar nyföretagande, initiativ och arbetsamhet samt därmed begränsar tillväxttakten lär det i dag icke råda några delade meningar om -— i varje fall utanför regeringskretsen. En svensk normalinkomsttagare betalar nu omkring 65 kr. i skatt på varje nytjänad hundralapp. Det blir inte mycket pengar över av inkomstökningar när skatt och inflation har tagit sitt. Därför måste det betraktas som ett tvingande krav att en normalinkomsttagare skall få behålla åtminstone hälften av de pengar han förtjänar genom nya arbetsinsatser eller höjda löner. Och marginalskatten är dessutom i vissa fall betydligt högre än 65 96 även för normala inkomsttagare. I morgon behandlar vi här i kammaren propositionen om nya existensminimiregler. Där får man en drastisk belysning av skattesystemets orimliga konsekvenser. För en trebarnsfamilj med normal bostadskostnad blir det helt likgiltigt om familjens inkomst är 30 000 eller 50 000 kr. om året. Allt som ligger däremellan går bort. Marginalskatten blir alltså hundraprocentig. Ingenting blir kvar av t.ex. ett skiftestillägg, ersättning för obekväm arbetstid eller ett nytt jobb. Skatten är så hög att en trebarnsfamilj som tjänar 50 000 kronor om året inte når upp till det som man betraktar som existensminimum, om den familjen erlägger skatt enligt vanliga skattetabeller. Detta är inte klokt. Till följd av förra årets Hagauppgörelse har en rad egenföretagare, som inte har satt sig på aktiebolag, hamnat i den situationen att också de får betala 100 96 av sin inkomst i skatt. Det är följden av att socialförsäkringsavgifternas tak har tagits bort. Jag vet inte om finansminstern har haft tid att läsa Expressen i dag —- om nu finansminstern läser den tidningen — men där finns en saga av Astrid Lindgren. Hon berättar att hon på en inkomst av 2 milj.kr. — och det låter ju gräsligt mycket — får betala inte mindre än 2 002 000 kr. till stat och kommun. Hon får alltså på grund av denna konstruktion betala 2000 kronor mera än de 2 milj.kr. hon har tjänat som egenföretagare. Hon säger det själv. Det går inte att sänka skatterna, brukar det heta både från socialdemokratiskt håll och från andra håll. Vi får till nöds nöja oss med att säga nej till nya skattehöjningar, säger man också. Men det är ju inte ens detta som man gör. Den hittillsvarande utvecklingen pekar på en konsekvent genomförd fortsatt skattehöjningspolitik. Här i dag har herr Burenstam Linder frågat Gunnar Sträng flera gånger: Vad är det för skattesystem som ni tänker på i regeringen? Hur kommer det skattesystem att se ut som ni kommer att presentera? Det har vi inte fått svar på. Vilket provisorium kommer man att lägga fram här i höst för att klara sig inför valrörelsen? Det har vi inte heller fått svar på. Jag tycker att i en sådan här ekonomisk debatt — vi har ju bara en stor ekonomisk debatt av detta slag om året i riksdagen — borde det finnas skäl för regeringen att tala om i varje fall hur man tänker sig att utforma ett sådant här provisorium. Vill herr Sträng i fortsättningen av denna debatt vara mera öppen, skulle vi alla här i kammaren sätta stort värde på det. Jag är klart medveten, herr talman, om att jag om en stund kommer att få höra den vanliga gamla visan om budgetbalansen. Hur kan moderaterna så försvaga budgeten? Den får vi ju alltid höra. Hur kan moderaterna så ansvarslöst försvaga budgeten? Hur skall utgifter och inkomster gå ihop? Hur kan man bedriva en sådan överbudspolitik? Jag påstår, nu som tidigare, att det inte är något mål i sig för ett lands ekonomiska politik att åstadkomma en balanserad statsbudget. Däremot bör man ha som mål att bedriva en förnuftig konjunkturpolitik med garantier för tryggad sysselsättning och utveckling. Och varför — herr Sträng — skall budgetunderskottet vara exakt 11 miljarder, som det nu är? Varför inte 7, 8, 9 eller 10 miljarder kronor? Eller varför inte 12 eller 13 miljarder kronor? Varför skall just 11 miljarder kronor vara högsta visdom? Kan finansministern förklara det? I själva verket förhåller det sig ju så att statsbudgetens saldo är ett ytterligt dåligt mått på den ekonomiska politikens konjunkturpolitiska effekt. Skall vi välja något mått då är — även om inte heller detta är alldeles perfekt — den samlade offentliga sektorns saldo mera rättvisande, dvs. utgifter och inkomster, AP-området, socialförsäkringsområdet och sådant. För 1975 hade vi här ett överskott på 2 miljarder kronor medan motsvarande överskott för 1976 beräknas uppgå till 5 miljarder kronor, dvs. 3 miljarder mera. Dessa siffror bekräftar alltså mitt påstående att den ekonomiska politiken nu är mera restriktiv än den var förut — mera restriktiv under lågkonjunkturåret 1976 än vad den var 1975. Socialdemokraterna brukar ju verkligen inte ha mycket till övers för den ekonomiska politik som förs i Förenta staterna. Jag tror mig veta att finansministern menar att USA för en oansvarig, restriktiv politik. Jag vill minnas att finansministern har sagt det vid flera tillfällen. Man försöker ju bekämpa inflationen med arbetslöshet, har det sagts. Därför borde man ge politiken en mera expansiv riktning. Det skulle ju för Förenta staternas vidkommande innebära en ökning av statsutgifterna i förhållande till inkomsterna eller lägre skatter i förhållande till utgifterna. Eller hur? Vet herr Sträng hur stort underskottet i den amerikanska federala budgeten är? Det är omkring 70 miljarder dollar, dvs. i runt tal 300 miljarder kronor. Detta är ett i förhållande till BNP större underskott än vad vi har i Sverige. Vi driver alltså här hemma i Sverige en mer restriktiv och mer återhållsam politik än vad man gör i Förenta staterna, samtidigt som den svenska regeringen kritiserar den amerikanska politiken för att vara alltför restriktiv. Herr talman! Det anförande som finansministern höll här för en stund sedan var, som jag nyss sade, långt, innehållsrikt och myndigt. Det var längre än hans anföranden varit på länge, men det innehöll också mycket. Det var dock någonting som i varje fall jag saknade där, nämligen de gamla vanliga utfallen och anklagelserna mot Storbritannien. Debatt efter debatt under de senaste åren har ju varit fylld av beskyllningar mot engelsmännens urusla ekonomi och mot den ansvarslösa politiken, men i dag sades ingenting om detta. Varför? Ekonomin i Storbritannien är i dag ännu uslare och ännu mera vanskött än vad den var tidigare enligt socialdemokraternas uttalanden. Jo, man tiger därför att England i dag har en socialdemokratisk regering och inte en konservativ regering! Nu tycker jag i princip att man bör undvika sådana utländska jämförelser. Jag gjorde visserligen ett avsteg från principen då det gäller Amerikas Förenta stater. Men socialdemokraterna har år efter år efter år hänvisat just till den engelska ekonomin för att på det sättet — som man trott — komma åt oss. Nu upphör man med det, bara därför att England har bytt regering, trots att den nya regeringen sköter sig betydligt sämre än den tidigare. Det finns emellertid ett skäl att ta upp England i debatten i dag. Det håller på att ske något slags omtänkande i det engelska labourpartiet då det gäller den ekonomiska politiken. Helt nyligen publicerade regeringen en vitbok för vilken finansministern Dennis Healy är ansvarig. I den konstaterar han att den brittiska ekonomin inte kan fungera när 60 96 av dess utgifter passerar genom regeringens händer. Jag citerar: ”Under de senaste tre åren har de offentliga utgifterna vuxit med nära 20 96 i volym medan produktionen har ökat med mindre än 2 96. De offentliga utgifternas andel av bruttonationalprodukten har ökat från 50 till 60 96. För femton år sedan var den 42 96.” — Det har gått fortare hos oss! — Skattebördan har också ökat kraftigt. 1975-1976 betalade en gift man i genomsnitt en fjärdedel av sin inkomst i skatt jämfört med en tiondel 1960-1961. Ökningen av skattebördan faller tungt på låginkomsttagarna. De som tjänar mindre än genomsnittet bidrar med över en fjärdedel av skatteinkomsterna, och detta kan man helt enkelt inte rätta till genom att öka skattebördan på toppen.” Om ingen skattebetalare fick behålla mer än 5 000 pund per år efter skatt skulle detta blott öka skatteinkomsterna med 6 96, säger Dennis Healy i den här vitboken. Han har ytterligare utvecklat detta i några uttalanden. Han säger: ” Man frågar sig om inte 30 år av oavbrutet stigande offentliga utgifter har hejdat nationens utveckling och skapandekrafter och om inte tiden nu är inne för att blanda mera — ”mix into the mixed economy” — mera blandning i blandekonomin, dvs. mera frihet i blandekonomin. Han säger vidare att skattebelastningen har gått alldeles för långt och att det inte går att klara ekonomin genom att lägga ökad börda på de högre inkomsttagarna. ”Låt mig meddela ett faktum”, säger han.

Det tycker jag är en rätt intressant fråga. Som alla andra måste den offentliga sektorn anpassa sina utgifter till de tillgångar som vi alla gemensamt arbetar ihop. Det är en dålig hushållning att, som förutsätts för 1976, låta den offentliga sektorn i höjda skatter och avgifter ta i anspråk belopp som är nära fyra gånger större än ökningen av folkhushållets samlade inkomster. Det går inte i längden att fortsätta på det sättet. Jag vill gärna påminna om att den offentliga sektorn — och här kan man göra en jämförelse med England — år 1950 tog i anspråk ungefär en fjärdedel av våra gemensamma inkomster. Tio år senare, alltså 1960, var motsvarande andel drygt en tredjedel. 1970 var det fråga om hälften. Och 1976, alltså nu, kommer enligt den preliminära nationalbudgetens beräkningar uppemot 60 96 att föras över till den offentliga sektorn. Om den utvecklingen får fortgå, kommer vi att före sekelskiftet ha en offentlig sektor som tar hand om 100 96 av våra inkomster; så blir det naturligtvis inte. Men långt dessförinnan torde vi ha lämnat det ekonomiska system som vi har i dag. Vi har då övergivit blandekonomins samhälle och det liberala ekonomiska systemet med dess decentraliserade beslutsfattande, och vi har långsamt växt in i en centralt styrd planekonomi. Vi har alltså lämnat det ekonomiska system som — det visar alla historiska erfarenheter — utgör en förutsättning för ett levande folkstyre. Någon gång måste vi välja väg. Socialdemokraterna har med all önskvärd tydlighet gjort klart för oss alla att deras mål är den demokratiska socialismens samhälle. Ett samhälle där vår nuvarande blandekonomi steg för steg har avskaffats. Ett samhälle där makten och ägandet inom näringslivet har övertagits av fackföreningsstyrda och fackföreningsägda fonder och där beskattningen av den enskildes inkomster blir en ”onödig omväg” — för att citera den näringspolitiska rapport som förra höstens socialdemokratiska kongress ställde sig helt bakom. Den del av löntagarnas inkomster som går till stat och kommun via skatter har nämligen —- ansåg kongressen — ”aldrig varit avsedd för någon privat individuell användning”. Det är ”en felaktig uppfattning” att betrakta den del av lönen som betalas i skatt som en personlig inkomst — det slog kongressen fast. När vi moderater talar om ”det öppna samhället” syftar vi på ett pluralistiskt samhälle, dvs. ett mångsidighetens samhälle. Vi tänker på en gemenskap där beslut, initiativ och ansvar sprids på ett stort antal självständigt tänkande och handlande individer, grupper och organisationer. Ett sådant samhälle bygger på en klar arbetsfördelning mellan å ena sidan offentliga myndigheter, å andra sidan hushåll, företag, fackföreningar och folkrörelser, vilka alla verkar oberoende av den centrala statsmakten. De enskilda hushållen fattar sina beslut om val av utbildning, yrke, arbetsplats, bostad, konsumtion och sparande. Företagen —- från de allra minsta enmansföretagen till de tunga industrierna — tar sitt ansvar för produktionen, för investeringarna och för varudistributionen. Fackföreningarna och folkrörelserna hävdar självständigt sina medlemmars intressen i förhållande till arbetsgivarna och inte minst till den offentliga sektorns representanter. Vår svenska blandekonomi har varit så stark att vi ända fram till mitten av 1960-talet har kunnat vidga den offentliga sektorn utan att fördelningen av arbetsuppgifter och balansen mellan de här olika grupperna i vårt samhälle har äventyrats. Mångfalden och ansvarsspridningen har vi i stort sett kunnat bevara. Det är den fasta ramen för arbetsfördelning och inflytande som den socialdemokratiska politiken nu håller på att bryta ner. Jag vill än en gång hänvisa: till bara ett enda område som ger oss exenipel på vad som håller på att hända, nämligen den statliga näringspolitiken. Inom denna sektor finns det mycket som vittnar om vilka risker en centraliserad näringspolitik, styrd från kanslihuset, kan medföra. Nr 78 Jag skall inte fortsätta debatten om Stålverk 80 i och för sig — det kommer Onsdagen den vi att göra senare — men så mycket tål än en gång att sägas som att 10 mars 1976 det här väldiga projektet och den misshushållning med våra gemensam ma, begränsade tillgångar och med skattebetalarnas pengar som hittills Finansdebatt har förekommit bekräftar hur inkompetenta kanslihusets politiker är då det gäller att leda och kontrollera utvecklingen av stora statliga företag. Alltsedan det här projektet föddes i 1973 års avtalsrörelse har det kännetecknats av stolta deklarationer och utfästelser, som bara några månader senare har dementerats av lika stolta och magnifika utfästelser och löften, som även de lika snabbt ersatts av nya hugskott. Och lika snabbt som investeringsbelopp och lönsamhetssiffror har räknats upp eller räknats ner har för projektet ansvarig personal lämnat sina befattningar. Beskyllningar och motbeskyllningar har som bekant korsat varandra i och utanför kanslihusets korridorer. Är det sådant som man kallar för planering? Det kan inte rimligen vara meningen. Jag tycker att hanteringen av detta projekt på ett nära nog förödande sätt blottlägger hur ihåligt det resonemang är som förs i den socialdemokratiska näringspolitiska rapporten. Det blir inte mycket kvar av rapportens övertro på den centrala statsapparatens förmåga att blicka in i framtiden, att göra de riktiga bedömningarna och fatta de förnuftiga besluten. Om det här projektet nu skulle bidra till något slags näringspolitisk tillnyktring på socialdemokratiskt håll, så vore kanske de pengar, de arbetsinsatser och den tid som gått förlorade under de gångna åren inte helt bortkastade. Tyvärr får vi nog inte räkna med det. De ledande skikten i det svenska regeringspartiet har alltför hårt låst sig i politisk prestige. Den demokratiska socialismens centralstyrda planekonomi kommer — därom bär förra årets partikongress klara vittnesbörd — fortfarande att vara målet för deras strävanden. Men vi moderater kommer efter måttet av vår förmåga att göra vad vi kan för att förhindra att det målet uppnås. Det är bl.a. därför som vi säger nej till kollektiva löntagarfonder och till förslaget att använda AP-fondernas pensionspengar för aktieköp. Och vi är faktiskt övertygade om att allt fler svenskar blivit alltmer medvetna om de risker för deras individuella valfrihet, för deras handlingsfrihet och rätt till eget ansvarstagande, som är förknippade med en fortsatt omvandling av vårt öppna samhälle till något slags socialistiskt lyckorike, byggt på starka och tunga kollektiv.